Fru talman! Ana Maria Narti har frågat mig om jag avser att, i samarbete med AMS, ta initiativ till satsningar på kompletterande högskoleutbildning för akademiker med utländsk bakgrund. Jag är helt ense med Ana Maria Narti om att kompletterande utbildning för personer med utländsk högskoleutbildning är angelägen. Arbetslösheten för personer födda utomlands är oacceptabelt hög. Det är viktigt att ta till vara dessa personers kompetens i arbetslivet. AMS har under perioden 2001-2003 haft regeringens uppdrag att anordna kompletterande utbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning. Detta projekt förefaller ha haft den inriktning som Ana Maria Narti efterfrågar. AMS skriver i slutrapporten att regeringens uppdrag har drivit på utvecklingen både inom verket och hos utbildningsanordnare. Sammanlagt har nästan 3 400 personer deltagit i olika utbildningar. Resultaten är i linje med regeringens mål för arbetsmarknadsutbildningen. 90 dagar efter avslutad utbildning hade 70 % arbete. AMS bedömer att det även efter projekttidens slut kommer att finnas starka arbetsmarknadspolitiska motiv för AMS till fortsatta insatser för arbetssökande med utländsk högskoleutbildning inom bristyrken. Även detta är i linje med regeringens mål. I budgetpropositionen för 2004 anges att andelen utrikes födda med högskoleutbildning, som arbetar inom sitt kompetensområde, ska öka. Jag vill i detta sammanhang också påminna om den försöksverksamhet med bristyrkesutbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen som pågår för personer som redan har en anställning. I denna försöksverksamhet - som pågår under tiden den 1 juli 2003-31 december 2005 - ska personer med utländsk högskoleexamen, som inte arbetar i utbildningsyrket, vara en prioriterad grupp. Behovet av kompletterande utbildning för personer med utländsk högskoleutbildning har uppmärksammats också inom utbildningspolitiken. Jag vet att Ana Maria Narti för två månader sedan här i kammaren hade en diskussion med utbildningsminister Thomas Östros om den så kallade aspirantutbildningen för invandrare med utländsk högskoleutbildning som, på uppdrag av regeringen, under 2002-2004 bedrivs vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Regeringen har också sedan 1999 anvisat särskilda medel till Sveriges lantbruksuniversitet för anordnande av en kompletterande utbildning för utländska veterinärer. Sammanfattningsvis, fru talman, menar jag att förutsättningarna är goda för att personer med utländsk högskoleutbildning, som har behov av kompletterande högskoleutbildning, ska kunna få sina behov tillgodosedda. De arbetsmarknadspolitiska programmen har utökats med 15 000 platser i år. Volymerna ska höjas även 2005. Regeringen återkommer i budgetpropositionen med en bedömning av hur omfattande den höjningen ska vara. Den öppna arbetslösheten ska pressas tillbaka mot 4 %. Sysselsättningsmålet ligger fast. För utrikesfödda är regeringens mål att sysselsättningsgraden ska öka och successivt närma sig 80-procentsmålet under mandatperioden. Regeringen har även genomfört vissa temporära regeländringar som gör det möjligt för arbetsförmedlingen att försöksvis vidga målgruppen för arbetsmarknadsutbildning. AMS har som ansvarig myndighet givit uttryck för att fortsatta satsningar kommer att ske. Några särskilda initiativ från min sida bedömer jag därför för närvarande inte som nödvändiga.
Fru talman! Tack arbetslivsministern! Det förekommer en intressant effekt av våra upprepade dialoger. Jag har en känsla av att vi lever på två olika planeter. Enligt arbetslivsministern är allt bra med de utlandsfödda akademikerna och deras chanser har ökat avsevärt. Jag ska återge vad som står i en mycket känd offentlig rapport, Integrationsrapport 2003 , men jag skulle också kunna citera den från 2002. Det är rapporter som egentligen borde ha som rubrik Segregationsrapporter. De är alltid mycket mörka, och de visar på ständiga försämringar för invandrarbefolkningen. Här och där finns en liten ljusglimt, men absolut inte när det gäller de utländska akademikerna. På s. 100 i Integrationsrapport 2003 står det att 30 000 felsysselsatta eller icke-sysselsatta utrikesfödda akademiker befinner sig i landet - 30 000! Om man nu tar det som står i AMS dokumentation för en säker siffra har kanske 3 000 fått en förbättrad yrkesposition den senaste tiden. Det betyder att vi behöver så där tio år innan frågan löses. Det finns också andra mycket dystra slutsatser i de analyser som vetenskapsmännen har gjort angående den invandrade befolkningen och de som har en hög utbildning bland dem. Det är alltså mycket långa perioder som akademiker födda utanför Sverige och med examina från andra länder måste kämpa för att närma sig yrket. Ibland är det 9-10 år. Har Sverige råd med detta? Det kostar inte bara i diskvalifikationseffekt. När en människa som har höga kunskaper inte får använda sig av sina kunskaper, förlorar människan långsamt delar av sin kvalifikation. Men det är också så att de här människorna som skulle kunna jobba, och som då skulle betala skatt, skulle tillföra Sverige en del kunskaper som kanske inte finns här. Jag har ett sådant exempel som jag ofta brukar ta upp, en läkare från Somalia, utbildad i före detta Sovjetunionen. Man försökte på arbetsförmedlingen tvinga henne att stanna kvar i en sjukvårdsbiträdessituation, för det var mycket bättre för arbetsförmedlingen då personen inte längre fanns bland de arbetslösa. Statistiken var fin. Men den personen gör ett fantastiskt jobb på frivillig basis i dag genom att informera somalier om hiv/aids och om sexualhälsa. Varför använder man sig inte av denna persons vilja att bidra till förbättringar i hälsoläget hos invandrarbefolkningen?
Fru talman! Nej, Ana Maria Narti, jag säger inte att allt är bra. Det var inte det jag sade. Jag redovisade vad regeringen gör och att jag i anledning av den här interpellationen inte avser att vidta några ytterligare åtgärder nu. Det betyder inte att jag tycker att det är bra som vi har det. Det betyder inte att vi inte ska öka resurserna när vi kan. Nu är det i det här livet en gång för alla så att behoven nästan alltid tenderar att överstiga de medel som vi har till förfogande, särskilt när vi har fallande sysselsättning och lågkonjunktur. Jag avser att komma tillbaka i budgetpropositionen i höst när det gäller programvolymer för 2005.

Vi har infört - visserligen i begränsad omfattning, men dock - en möjlighet för redan anställda som inte arbetar inom sitt kompetensområde att med bristyrkesutbildning få en möjlighet att läsa upp sig, förbättra sina möjligheter att söka och få jobb inom sitt yrkesområde. Det finns också, vilket egentligen kommer före, en möjlighet genom särskilda regler för personer med utländsk bakgrund att gå grundskole och gymnasiekurser för att komplettera och därmed ha möjlighet att ta sig in i högre utbildning. Vi har, som jag sade, nu satsat ytterligare 15 000 platser i arbetsmarknadspolitiken. Det gör att vi nu har en volym på ungefär 100 000 som dessutom kommer att utvidgas nästa år. Sammanfattningsvis: Jag är inte nöjd. Jag känner oro för att det går långsamt med sysselsättningsökningen för utlandsfödda. Jag känner därför ett behov av att intensifiera satsningarna på de grupperna - prioriteringen måste vi göra tillsammans med allting annat, som vi alltid måste göra - så att de kan stå väl rustade för att ta arbete när konjunkturen vänder och vi därmed får upp sysselsättningen också för personer födda utomlands. Det är den grupp som vi har de svagaste resultaten för; det medger jag gärna. Sverige ligger bra till jämfört med andra länder när det gäller total sysselsättning, för ungdomar och för äldre, men vi behöver bli bättre när det gäller utlandsfödda. Vi har ingen anledning att inte satsa på personer med akademisk utbildning så att de verkligen får använda den resurs som de besitter och kan bidra med den i det arbete som behöver utföras i det här landet.
Fru talman! Tack, arbetslivsministern! I min interpellation lyfter jag fram också mycket konkreta aspekter. Det finns akademiker från andra länder som har passerat 50. De har inte rätt till studiestödsmedel enligt regelsystemet. Varför släppa fram dem med AMS hjälp, med utbildningsbidrag eller aktivitetsstöd eller vad det nu är för något, en termin eller två terminer och lämna dem mitt i vägen? De kanske bara behöver några månader till. Man kan inte ha så oerhört stela bestämmelser när det gäller en befolkning som är så otroligt varierad. Vissa är mycket duktiga på vissa områden men saknar vissa kunskaper. Vissa är bra på data men inte på engelska.

De har ingenting att leva på. De kan inte ta studiestödsmedel, för de är för gamla. Men en person, en akademiker, som börjar jobba och tjäna pengar i början på 50-årsåldern kan fortfarande producera väldigt mycket bra för Sverige under nästan 20 år. Gäller det läkare är det i dag 20 år - mellan 50 och 70. Den personen skulle i sig vara en vinst för Sverige om hon eller han fick genomföra sin utbildning. Det här upprepas på olika ställen. Det finns olika bestämmelser i olika delar av landet. Vissa arbetsförmedlingar och vissa länsarbetsnämnder accepterar tre terminer. Vissa accepterar bara två terminer, och vissa vill ha bara en termin. Det kan absolut inte fungera på det här sättet. Människorna är olika. De har gått genom olika svårigheter. Vissa är mycket skuldbelagda därför att de behövde ta utrustningslån när de började leva i Sverige. Vissa kommuner lägger ansvaret för vidareutbildning på individen, och då måste människan ha pengar och ta lån för att komplettera till exempel studierna i svenska. Därför kan de inte längre skuldsätta sig. Vi måste komma ihåg att de här människorna redan har en utbildning. Vi kräver inte att svenska studenter som har avslutat sina utbildningar ska göra om dem. Men det kräver vi av många akademiker från andra länder. Då måste vi också skapa praktiska förutsättningar för att detta ska bli möjligt.
Fru talman! Jag menar nog att vi i allt väsentligt har de praktiska förutsättningar som de här personerna behöver. Jag är naturligtvis medveten om - och det är Ana Maria Narti också - att om vi ska ha något slags generella regelverk, vilket man måste, så hamnar vi i gränsdragningar. Jag tänker inte ge mig in i en diskussion om studiestödsmedlen. Det är inte mitt kompetensområde, och jag tror inte heller att det var det som Ana Maria Narti menade. Frågan gällde väl främst hur man inom arbetsmarknadspolitiken och med arbetsmarknadsutbildningen kan få smidigare anordningar för att personer inte ska hamna mitt i en utbildning eller i ett slutskede och sedan inte kunna fullfölja den, som Ana Maria Narti säger. Den gränsdragningen kommer naturligtvis alltid att vara problematisk i vissa enskilda fall. I det stora hela menar jag att de personer som det handlar om i allt väsentligt är de som behöver komplettera med någon kurs. De har också möjlighet inom det reguljära systemet att göra det. Jag vill inte gå in närmare på här och svara på huruvida länsarbetsnämnderna har möjlighet att göra olika bedömningar från fall till fall. Det kan jag inte göra. Jag är angelägen om att vi samtidigt som vi har en generös inställning till invandrares möjlighet att komplettera sin utbildning måste ha legitima system som accepteras av människor. Många kan göra anspråk på och tycka att det vore rimligt att få läsa ytterligare någon termin och kanske ytterligare någon till i arbetsmarknadsutbildning. Då kommer det i kollision med vad de allra flesta får göra, nämligen studera för egna medel. Jag tänker inte kategoriskt säga att det är omöjligt att göra någonting åt det som Ana Maria Narti pekar på. Men just nu, för dagen och med anledning av den här interpellationsdebatten, tänker jag inte ta några ytterligare initiativ. Jag följer detta noga, och jag tror att vi i grunden inte är oense om nödvändigheten av att skapa förutsättningar för alla, och då också för den här kategorin personer, att bidra med sina kunskaper fullt ut på den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är uppenbart att vi behöver en analys - vi som jobbar inom politiken. Vi behöver en analys av finansieringen av studietiden när det gäller de kompletterande utbildningarna. Jag upprepar: Vi kräver inte att svenska studenter som har avslutad studiegång och har tagit sin examen ska göra om mycket stora delar av sin utbildning. Men det kräver vi av akademiker från andra länder. Det går alltså inte att jämföra. De här människorna ställs inför en situation som inte existerar för vanliga studenter i Sverige. Därför skulle stödfinansiering under utbildningstiden från AMS lösa problemet. Det gäller att komma in i yrket, och ingenting annat. Det gäller att inte hålla människorna passiva och isolerade utanför arbetslivet. Det gäller att ge dem en möjlighet att lära känna arbetsmiljön och yrkesvillkoren i Sverige och komma in i yrkesrollen. Just detta - att människorna är väldigt olika, har olika kunskaper, olika nivåer och olika behov - gör det näst intill omöjligt att lösa problem med massprogram.